Herr talman! Monica Green har frågat mig dels vad jag avser att göra med pensionärsskatten, dels vad jag avser att göra för att minska klyftan mellan löntagare och dem som har arbetat. Monica Green har även frågat vad jag avser att göra för att fler ska uppfatta skatten som rättvis. Regeringens övergripande mål är att varaktigt öka sysselsättningen och minska utanförskapet. Det finns inte något egenvärde av att beskatta lön och pension olika. Däremot ska det löna sig att arbeta. Fler i arbete är en förutsättning för att säkra välfärden för en befolkning med allt fler äldre. Behovet av reformer för ökad sysselsättning, tillväxt och välfärd finns därför kvar. För att minska utsattheten och värna sammanhållningen avser regeringen att fortsätta genomföra åtgärder riktade till grupper med svag ekonomi eller större försörjningsbörda. Som ett led i att förbättra pensionärernas inkomster har regeringen sänkt skatten för äldre vid fem tillfällen. För en genomsnittlig pensionär över 65 år har skatten sänkts med cirka 850 kronor per månad sedan 2006. Finanspolitiken går nu in i en fas där inriktningen är att successivt nå balans och överskott. Det innebär att nödvändiga reformer, vare sig de är på utgifts eller inkomstsidan av budgeten, kommer att behöva finansieras krona för krona.

Herr talman! Jag har ställt den här interpellationen, eftersom ni har infört pensionärsskatt. Den borgerliga regeringen införde pensionärsskatt direkt efter att de hade vunnit valet. Det är möjligt att Anders Borg försöker pådyvla oss - precis som han gjorde i den förra debatten - att det var vi som införde fas 3, men så är det ju inte. Det är vi som ska avskaffa det, och det var ni som införde fas 3. Samma sak är det med pensionärsskatten. Ni har infört pensionärsskatten, och vi tänker avskaffa den steg för steg. Det kommer tyvärr inte att gå i ett enda svep, eftersom det på grund av den borgerliga regeringen i dag är väldigt stora skillnader mellan de som arbetar och de som har arbetat. Ni har varje år sett till att klyftorna i skatt har ökat när det gäller de som arbetar och de som har arbetat. Eftersom vi tycker att pension är uppskjuten lön har vi bestämt oss för att vi ska avskaffa den pensionärsskatt som ni har infört, och vi tar det första steget redan i höst. Vi tycker att äldre människor blir orättvist beskattade och diskriminerade på detta sätt. Det är därför som vi vill ta dessa steg. De klyftor som ni har åstadkommit har ju ökat. Beräkningar visar att en genomsnittspensionär med 15 800 kronor i månaden betalar i dag 4 100 kronor mer i skatt än den som arbetar, och det är mycket pengar. Pensionärer har faktiskt arbetat, slitit och gjort ett väldigt bra arbete för att bygga upp det här fina landet. Sedan betraktas de av den borgerliga regeringen som bidragstagare. Det är inte bra att vara bidragstagare, som Anders Borg brukar uttrycka det. Vi tycker att det är ovärdigt. Det är också anledningen till att jag har ställt interpellationen. Jag skulle vilja veta: Har ni för avsikt att fortsätta att öka klyftorna, om det nu skulle gå så illa att ni vinner valet i höst? Tänker ni fortsätta att öka klyftorna mellan de som arbetar och de som har arbetat? Eller ska ni se till att ni steg för steg avskaffar den orättvisa pensionärsskatten?

Herr talman! Debatterna i den här kammaren är ibland en märklig uppvisning i politisk retorik. Politisk retorik är ibland en ädel konst, men någon måtta får det väl ändå vara på hur man vrider till fakta för att få dem att passa den egna bilden. Nu säger interpellanten Monica Green att Alliansen har infört en pensionärsskatt. Alla som hör detta får uppfattningen att man har lagt på en extra skatt på ett kollektiv. Sanningen är ju den att alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer - inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger, inte fyra gånger, utan fem gånger. Fem gånger har alltså alliansregeringen sänkt skatten för pensionärer från den höga nivå som rådde när Socialdemokraterna styrde det här landet. Sedan är det förvisso sant att alliansregeringen också har sänkt skatten mer för människor som arbetar. Då kan man ställa sig frågan varför det är på det viset. Vår principiella utgångspunkt är att det inte finns något egenvärde i att ha höga skatter. Där finns det nog en stor principiell skillnad jämfört med hur Socialdemokraterna resonerar. Som jag uppfattade Socialdemokraternas hållning är det ett egenvärde i att ta in så mycket pengar som möjligt till statskassan för att politiken ska styra och administrera. Vi ser ett stort egenvärde i att människor får behålla så mycket som möjligt av de pengar som de själva arbetar ihop. Pengarna tillhör faktiskt medborgarna i det första skedet. Det finns alltså inget egenvärde i höga skatter. Däremot ska skatterna ligga på en sådan nivå att vi kan upprätthålla en fungerande välfärd. Det tror jag att vi alla är måna om. Det finns inte heller något egenvärde i att ha en skillnad i skattenivå mellan pensionärer och människor som arbetar. Men det som är viktigt och det som är prioriterat som ett huvudansvar för staten är att se till att det finns fungerande drivkrafter för jobb och tillväxt, eftersom det är det som gör att man får in mer pengar till välfärden. Genom bland annat jobbskatteavdraget - det är bara en reform av flera viktiga strukturella reformer för att få ned arbetslösheten - ökar också skatteintäkterna. Det är pengar som sedan kan användas till vår gemensamma välfärd och som kommer bland annat pensionärer till del. Vi kommer alla att behöva äldreomsorg när vi blir äldre. En viktig del i detta är att se till att vi har ett klimat i det här landet där jobben kan växa och där tillväxten kan öka, så att vi får mer pengar till den gemensamma välfärden, samtidigt som vi balanserar detta med att låta människor behålla så mycket pengar som möjligt. Vi vet ju att Socialdemokraterna står för en annan linje. Skatterna ska gärna vara så höga som möjligt. Politiken ska sköta administrationen. Om arbetslösheten skjuter i höjden har vi sett hur de hanterar detta. Tidigare har de gjort det genom att skicka ut människor i förtidspension. Varje dag förtidspensionerades 140 personer under den senaste socialdemokratiska regeringen innan Alliansen tillträdde. Herr talman! Detta är inte ett sätt att säkerställa mer pengar till de gemensamma åtagandena framöver.
Herr talman! Den här debatten handlar om skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Den handlar inte om skatten i sig, utan den handlar om den orättvisa beskattningen. Det är ju inte så att pensionärer har mer pengar att röra sig med än löntagare, tvärtom. Många får en halvering av sin inkomst när de blir pensionärer. Då får de dessutom en högre skatt jämfört med löntagare. Det är däri orättvisan ligger. Frågan är: Vad händer framöver? Det är det som är den springande punkten. Kommer regeringen att minska klyftan mellan beskattning av lön och pension, eller kommer man att öka den klyftan? Även om det har varit små skattesänkningar för pensionärer - de är små jämfört med skattesänkningarna för löntagare - har den sammantagna politiken ändå inneburit att klyftan har ökat. För varje jobbskatteavdrag växer klyftan. Målet måste ju vara tvärtom, att vi successivt bygger bort klyftan så att beskattningen blir mer likvärdig. Vi är inte nöjda förrän målet är helt uppnått. Det ska vara samma skatt för löntagare och pensionärer. Pension är uppskjuten lön, och därmed ska pension också beskattas som lön. Under den här tiden har också bromsen slagit till. Det har lett till att många har fått pensionssänkningar. Även om regeringen har sänkt skatten för pensionärer, är det många som i slutändan har fått mindre i sina kuvert. Detta tillsammans med orättvisan att löntagare betalar en lägre skatt än pensionärer slår ju dubbelt mot pensionärerna. Det finns också många så kallade fattigpensionärer i dag, det vill säga att deras pensioner ligger under fattigdomsgränsen. Man brukar beräkna att den ligger på 10 800 kronor. Var tredje pensionär hamnar där. Bland kvinnor är det ännu fler. Varannan kvinna som i dag blir pensionär hamnar under fattigdomsgränsen. Det som är skrämmande är att det inte kommer att se bättre ut för 80-talisterna. Det kommer att bli många fattiga pensionärer från den åldersgruppen, och inte minst kvinnor blir väldigt hårt drabbade. Så detta är en kvinnofälla, men naturligtvis är det också många män som drabbas hårt. Orättvisan i beskattningen slår mot alla pensionärer. Det är en principfråga om pension ska beskattas som lön eller om det ska finnas en pensionärsskatt. Det innebär inte att pensionärerna får mer skatt än tidigare, men de betalar högre skatt än löntagarna. Det är en grundläggande principiell orättvisa och handlar dessutom om mycket pengar för en pensionär. Pensionärerna drabbas av nedskärningarna i välfärden. Vi ser ett samband. Om man gång på gång sänker skatten slår det till slut mot välfärden. Hur ska man bekosta välfärden när man ständigt sänker skatten? Många pensionärer har drabbats av nedskärningar i välfärden utan att få jobbskatteavdrag som kompensation. Det handlar om sjukvården där många äldre, särskilt de multisjuka, bollas fram och tillbaka. De får vänta länge på att få vård och skickas hem alldeles för tidigt. Det handlar om äldreomsorgen där personaltätheten minskar. Många anhöriga har gått ned i arbetstid eller helt slutat jobba för att ta hand om gamla släktingar. Frågan är i vilken riktning vi ska gå, mot mer rättvisa eller mot mer orättvisa.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Pensionärer kallar skatten för pensionärsskatt. Därför kanske det är bra att göra en tillbakablick för att se vad som hänt sedan finansministern tillträdde sin post. Plötsligt fick en del grupper i samhället betala mer skatt än löntagarna. Pensionärerna är en grupp, föräldralediga en annan, arbetslösa en tredje, sjukskrivna en fjärde. Man kan enkelt sammanfatta det med att icke-produktiva grupper av befolkningen har fått högre skatt. De som inte producerar, de som inte arbetar på fabrik eller på kontor och producerar, får betala högre skatt. Trots att man inte väljer att bli arbetslös och inte kan välja sin biologiska ålder eller att bli sjuk får man betala högre skatt. Däremot kan man välja att skaffa barn och vara föräldraledig. För bara någon månad sedan var man på väg att till gruppen som inte kan välja lägga studerande vid högskolor. De skulle betala mer och låna ut pengar eftersom de tydligen ansågs ha råd med det. Det är en medveten politik. Dessa grupper producerar ingenting, och då får de betala högre skatt. Det är Anders Borgs grundidé med skatteändringen. Det är viktigt att säga att det inte finns något egenvärde i att ha höga skatter, som en moderat ledamot sade tidigare i debatten. Det finns absolut inget egenvärde i det, men frågan är varför just de ovannämnda grupperna ska ha högre skatt. Vad finns det för egenvärde i att de har högre skatt än de som arbetar? Det vore intressant att höra finansministern resonera kring det. Intressant är också vad man gjorde med pengarna. Samtidigt som en del grupper fick högre skatt hade man 60-70 miljarder i kassakistan. Dessutom sålde man en del statliga bolag med stora tillgångar. Nu ser ekonomin helt annorlunda ut. Nu behöver Anders Borg låna 10 miljoner för varje timme han står i kammaren för att få ekonomin att gå ihop. Hela världen har gått igenom en kris, och i Sverige har de grupper jag nämnde - pensionärer, föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna - fått betala ett högre pris för den än löntagarna.

Herr talman! Det här är en spännande debatt. Det är en debatt där Socialdemokraterna går fram hårt med att de vill sänka skatterna. Det är kul att få höra dem försvara att folk ska få behålla mer av de pengar de faktiskt tjänar. Alliansen har, precis som tidigare talare sagt, sänkt skatten för pensionärer fem gånger. Det handlar om mycket pengar. Samtidigt finns det självklart en önskan att pensionärerna inte ska betala högre skatt på sin pension än de som jobbar. Det är en ambition man måste ha. Det vore spännande att höra hur man ska finansiera det hela. Man kan tydligen lova hur mycket som helt. Monica Green har bland annat lovat att 50 000 fler ska anställas i offentlig sektor eftersom fas 3 ska läggas ned och dessa i stället ska arbeta inom välfärden. Därför skulle jag vilja fråga hur man ser på samhällsekonomin totalt. Alla vi som var med på 80 och 90-talen minns hur man i offentlig sektor var tvungen att spara stora pengar. Man var även tvungen att höja skatterna för folk. Frågan är hur finansieringen av de 50 000 kommer att slå på vanliga löntagares skatt och hur den kommer att slå på pensionärernas skatt. På det sjukhus där jag arbetade sade man upp 1 500 personer eftersom man hade anställt fler än det fanns ekonomi för. Jag skulle vilja höra hur de 50 000 jobben i offentlig sektor ska finansieras och hur vi samtidigt ska få pengar till att sänka skatten för pensionärer. Jag tror att många som jobbar i offentlig sektor är trötta på ofinansierade förslag från Socialdemokraterna. Vid varje högkonjunktur ökar man kostnaderna och i lågkonjunktur ska det sparas, och det är kvinnor som får betala för de ökade kostnaderna. Jag skulle vilja veta hur man dessutom ska finansiera sänkningen av skatten för pensionärerna. Nu är det upp till bevis.
Herr talman! Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer fem gånger - sammanlagt 16 miljarder kronor i köpkraftsförstärkning för pensionärerna, 850 kronor i månaden. Vi har vid upprepade tillfällen dessutom förstärkt resurserna till äldreomsorgen, och vi har vid upprepade tillfällen förstärkt bostadsbidragen för kvinnor med låg eller begränsad inkomstpension. Pensionerna har ökat inom ramen för det pensionssystem vi har. Det är den inriktning vi har även framöver. Vi tror på en tillväxtorienterad politik. Vi tror att tillväxt är bra. Då stiger pensionerna, då stiger inkomsterna och då får människorna det bättre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill regera Sverige tillsammans. Om jag har förstått situationen rätt är Miljöpartiet nu tillsammans med Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet den starka parten, och de eftersträvar nolltillväxt. De har som mål att vi ska komma ur det så kallade tillväxtsamhället. Då kan det vara viktigt att vi analyserar vad det betyder för pensionärerna. Det är också viktigt att vi får en del svar. Vårt pensionssystem är ju så inriktat att med det inkomstindexeringssystem vi har, och såsom pensionsuppgörelsen är uppbyggd, sjunker pensionerna om vi har nolltillväxt. Med nolltillväxt skulle vi sänka pensionerna med i runda slängar 15 procent under en tioårsperiod. Därtill kan vi med nolltillväxt nog räkna med att kommuner och landsting tappar någonstans mellan 20 och 30 miljarder kronor per år i form av minskade skatteintäkter. Givet att äldreomsorgen är central och viktig är det en betydande försämring som kommer att drabba Sveriges pensionärer, vilka ofta är i behov av vård och omsorg. Den fråga vi måste ställa till Socialdemokraterna är hur de kommer att redovisa detta för väljarna. Hur stora sänkningar av pensionerna är de beredda att acceptera när de ska göra upp om nolltillväxt med Miljöpartiet? Är man beredd att acceptera att vi ska ha fallande pensioner under lång tid, eller är det här en fråga där man ska köra över Miljöpartiet? Kan man då redovisa för väljarna att Miljöpartiet inte ska få inflytande efter valet? Vi har tre månader kvar till valet. Miljöpartiet går till val på att stoppa tillväxten i Sverige. Man kan i och för sig förstå den utgångspunkten, givet hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ har utformat politiken. Det är en politik som skulle undergräva tillväxtkraften i ekonomin och göra att sysselsättningen försämrades, att företag slutade investera, att reallönerna sjönk och att vi fick en sämre ekonomisk utveckling. Men den grundläggande frågan till Socialdemokraterna är: Hur långt ned är ni beredda att pressa pensionerna för att komma överens med Miljöpartiet? Kan de falla med 15 procent, eller är ni beredda att sätta stopp halvvägs, så att ni kan få en nedgång på kanske 7-8 procent? Vad är regeringsmakten värd? Hur mycket skulle pensionärerna behöva betala för den nolltillväxtpolitik som ni socialdemokrater är beredda att acceptera?

Herr talman! Jag ska börja med att svara Lotta. Jag är glad över frågorna, eftersom det är så viktigt för oss socialdemokrater att ha ordning och reda i ekonomin. Vi är vana vid att städa upp efter er, som efter 90-talskrisen när ni hade styrt. Då förlorade Sverige miljoner varje sekund. Vi satt i en lånefälla som var fruktansvärd. Vi städade upp efter den borgerliga regeringen. Vi såg till att det blev ordning och reda och stabila finanser. Moderaterna var visserligen emot vissa delar av det, men nu har även Anders Borg berömt Göran Persson för att han gjorde detta så bra under 90-talet. Dessutom börjar Moderaterna ta äran åt sig för de stabila regler som vi satte upp efter 90-talskrisen. Anders Borg och jag är överens om att vi ska ha ordning och reda och att vi ska ha de här stabila reglerna. Det finns inget som helst snack om den saken. Att det var vi som satte upp dem med Göran Persson i spetsen är det heller inget snack om. Vi är vana att städa upp efter er, och vi kan göra det igen om det så behövs. Vi ska se till att människor släpps ur fas 3, det är sant. Ni har låst in dem där, och vi ska låsa upp. Det behövs bland annat tjänster i välfärden. Många sliter ut sig och blir sjuka. Det är mycket att göra där. Men det behövs också andra satsningar, bland annat investeringar i bostäder, för det byggs för lite, och i utbildning. Vi ska se till att dessa människor får olika saker att göra. De ska inte vara inlåsta i fas 3. Sedan kommer vi till den pensionärsskatt som ni har infört, klyftan mellan pensionärer och dem som arbetar. Att det är en klyfta kan man nog inte säga emot i alla fall. Man kan kalla klyftan för drivkraft om man vill, och man kan kalla den för pensionärsskatt om man vill. Ni tycker att det låter tjusigare med drivkraft. Men jag skulle vilja veta om ni vill ta bort pensionärsskatten eller inte. Vill ni ha en skillnad eller inte? Det är ganska viktigt för Sveriges pensionärer att få veta det. Säger ni att det är en drivkraft och att klyftan ska vara kvar, eller säger ni att ni vill minska klyftan och steg för steg fasa ut den? Jag tycker mig höra olika uppgifter här. Vill ni ha kvar pensionärsskatten eller inte? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på det, och jag vill gärna ha svar från Anders Borg, som är finansminister och är den som har infört pensionärsskatten, det vill säga den här klyftan. Ska ni ha kvar den eller inte? Vi har varit noga med detta. Vi tänker fasa ut den steg för steg. Vi tänker göra en skatteväxling. Vi börjar med miljonärerna. Vi ser till att det går från Sveriges miljonärer till pensionärerna. Det är vårt första steg, som vi tar redan i höst efter det att vi har vunnit valet. Det är ett löfte till Sveriges pensionärer. Vi vill inte ha den orättvisa pensionärsskatt som ni har infört. Det skulle vara intressant att veta hur ni tänker göra om ni skulle vinna valet. Tänker ni ta efter våra förslag och minska klyftorna, eller tänker ni fortsätta att öka dem? Trots att ni har sänkt skatten vid några tillfällen har pensionerna sjunkit på grund av att ni har misslyckats med arbetslösheten och att bromsen har slagit till. Dessutom har klyftan ökat för varje år, inte minskat. Frågan är vad ni egentligen vill. Vill ni minska den, eller vill ni öka den?

Herr talman! För att ta det i rätt ordning: Statens huvuduppgift är att se till att skapa goda förutsättningar för jobb och tillväxt. Det är så vi kan säkerställa att vi har en fungerande välfärd. Detta har lyckats relativt väl, trots den besvärliga lågkonjunktur vi har gått igenom. Dagens Samhälle publicerade för ett par månader sedan uppgifter från Ekonomistyrningsverket om att vi aldrig har haft så mycket pengar till välfärden som nu. Det har skett en ökning med ungefär 160 miljarder i välfärdssektorn. Den delen av statens uppdrag har alltså fungerat relativt väl, även om det finns mer att göra. Jobbskatteavdraget är en av flera viktiga strukturella reformer som gjorts för att säkerställa att vi får fler arbetade timmar och därmed mer resurser till välfärden. Återigen: Det finns inget egenvärde i att ha en klyfta mellan pensionärer och människor som arbetar. Det som är viktigt är att säkerställa att vi får fler jobb och högre tillväxt, för det gynnar alla, även pensionärerna. Det skulle jag säga är statens huvuduppgift. Det som är allvarligt är att Socialdemokraterna, som pratar väldigt mycket om jobb och att det är viktigt med arbete, inte har några förslag för hur det ska bli fler jobb. Det ni föreslår är kraftiga skattehöjningar för breda löntagargrupper, inte bara för miljonärer, som Monica Green försöker ge sken av. Merparten av de här pengarna ska ni sedan ge till människor som inte arbetar. Det går precis på tvärs mot den utveckling som vi borde behöva se. Era tilltänkta samarbetspartier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, föreslår arbetstidsförkortning. Det vet vi raserar välfärden. Det kommer att försvinna kanske över 200 000 tjänster från välfärdssektorn om Vänsterpartiet får igenom sin 25-procentiga arbetstidsförkortning. Om Miljöpartiet får igenom sin pratar vi om kostnader på 155 miljarder kronor, enligt riksdagens utredningstjänst. Då blir det inte mycket pengar kvar till pensionärerna.
Herr talman! Att regeringen vill öka klyftan mellan å ena sidan sjuka och arbetslösa och å andra sidan löntagare vet vi, och det har bekräftats många gånger om. När det gäller pensionärerna har regeringen inte varit lika tydlig i retoriken, men i den faktiska politiken har klyftan i beskattning vuxit hela tiden mellan lön och pension. Det är ett faktum, även om det har skett vissa skattesänkningar för pensionärer. De sammantagna skattesänkningarna resulterar i att klyftan hela tiden växer mellan löntagare och pensionärer. Det vore intressant att få höra om detta är en medveten politik eller om man har en ambition att minska den här klyftan. Eller handlar det om att även pensionärer ska ut och arbeta, när man nu talar om att öka drivkrafterna till arbete? Självklart ska det vara frivilligt att arbeta som pensionär, men borde det inte också vara en rättighet för en pensionär att slippa arbeta och kunna leva på sin pension? Jag skulle vilja nämna tre områden som jag tycker är viktiga för pensionärerna. Det första är rättvis skatt. Jag vill inte säga skattesänkningar, utan rättvis skatt, det vill säga samma skatt på pension som på lön. Vi måste nå det målet steg för steg. Det andra området är bromsen. Det är under regeringens tid som bromsen har slagit till och pensionerna sjunkit. Detta beror mycket på att man har misslyckats med massarbetslösheten. Man sätter folk i fas 3 och ger massor med pengar till arbetsgivare som tar emot arbetslösa, men det leder inte till fler jobb. Det är ett misslyckande. Det tredje området är välfärden. Här behövs det mer pengar. Vi behöver få in mer skatt för att betala välfärden. Med vår politik är det framför allt miljonärerna och storföretagen som ska betala.

Herr talman! Detta är intressant. Nu har vi fått svar på varför de icke-produktiva grupperna av medborgare i samhället får betala mer skatt. Det ska nämligen vara en drivkraft för att jobba. När det gäller de arbetslösa har vi sett att ju fattigare de är, desto större drivkraft har de. Nu förstår vi också varför man gör detta. Finansministern har tidigare sagt att välfärdstaten är en omöjlig konstruktion. Därför ska man göra så att människor har drivkraft. De ska vara lite av hungriga vargar som ska jaga jobb. Frågan är bara hur man har tänkt när man har infört att pensionärerna ska betala högre skatt. Vad ska 79-årig kvinna eller man ha för drivkraft att söka jobb? Det är lite absurt, herr talman, att kräva det av människor när de är i den åldern att de har tjänat det här landet väl och har betalat in till pensionerna. De ska ha en drivkraft, och därför ska de betala högre skatt. Nu har man dessutom bestämt sig, som vi hörde av Moderaterna tidigare, att fem gånger om sänka ambitionen för den drivkraften. Man försöker med en femtiolapp då och då lite grann jämna ut skillnaden som man har skapat och släpper lite på drivkraften som pensionärerna ska ha att söka jobb. Att föra en sådan debatt är absurt, herr talman.

Herr talman! Det finns egentligen inte några genvägar till att säkra pensioner och låga skatter på pensioner. Det vet alla pensionärer. Det finns bara en enda medicin som verkar. Det är att så många som möjligt av oss i arbetsför ålder är sysselsatta. Det har inte med arbetslöshetssiffrorna att göra utan hur många som arbetar. Där har vi den högsta sysselsättningsgraden i hela EU. Att då samtidigt som man vill öka pensionärernas pengar gå fram med förslag om arbetstidsförkortningar är att gå helt motsatt väg. Det är svårt för Socialdemokraterna när det gäller vilka de ska kunna samarbeta med i en ny regering. All arbetstidsförkortning kommer att innebära en lägre sysselsättningsgrad om man räknar arbetade timmar. Det kommer indirekt att leda till både högre skatter och lägre pensioner. Det är precis motsatt det man vill ha. Man vill ha högre pensioner och lägre skatter. Det är inte det man egentligen är ute efter, utan det är en rättvisetanke. Om vi alla blir lite fattigare så är det rättvisare. Det verkar vara så retoriken är upplagd. Jag skulle vilja varna för att om vi inte kan hålla uppe sysselsättningsgraden så mycket som möjligt kommer det att leda till en urholkning av pensionerna. Det kommer svenska folkets pensionärer att få betala. Se upp där!

Herr talman! Finansministern drömde nyligen om att han var talman. Han satt inte där talmannen residerar, men tänkte sig väl det när han började bilda regering med i riksdagen varande partier och utanför riksdagen varande partier. Jag kunde göra samma övning som finansministern och fråga: Hur blir det när Moderaterna med stöd av Kalle Anka-partiet, Musse Pigg-partiet och Solsidan ska bilda regering efter valet? Hur kommer det inte att gå om dessa partier, som ju var förtecknade på valsedlar, skulle komma hit? Herr talman! Den här debatten visar en väldigt tydlig sak. Ibland glömmer man bort sig och glömmer bort instruktionsboken man hämtade där nere i kvarteren hos Per Schlingmann och säger det rent ut: Socialdemokraterna vill höja skatten för att kunna ge pengar till dem som inte arbetar. Det var ju Gamla moderaterna! Ni ska inte säga så nu! Ni ska prata på ett annorlunda sätt. Här blev det tydligt. Det mest omfördelande som finns i vår ekonomi är just socialförsäkringssystemen. De bygger ytterst på en djup solidaritet. När jag är frisk, stark och arbetar betalar jag, och jag får också del om olyckan skulle vara framme och jag skulle bli sjuk. Gå inte ut och säg till en kvinna som har slitit i vården i hela sitt liv när hon inte längre kan fullgöra jobbet att hon inte vill arbeta och lever på bidrag! Säg inte till den som nyss stod i skolan och undervisade våra barn och har drabbats av cancer: Du lever på bidrag! Det är skamligt att denna förlegade unkna människosyn blir så tydlig. Det är vad frågan handlar om. Det handlar om att separera skattesatserna och skapa mer tryck på de arbetslösa, de sjuka, de föräldralediga och pensionärerna. Pensionärerna är mer välorganiserade än vad de cancersjuka och de arbetslösa är. Det tycker jag är bra. Därför släpper ni lite på den gruppen och säger att ni har sänkt skatten för pensionärerna. Men egentligen vill ni ha skillnaden! En annan som glömde instruktionsboken var min namne med efternamn Norman. Han uttalade sig i Riksdag &amp; Departement nr 7, precis efter att vårpropositionen lagts fram. Han sade ordagrant: Tittar vi framåt ska vi fortsätta den här vägen när den offentliga ekonomin så tillåter, det vill säga: Det måste bli större skillnad mellan att arbeta och att inte arbeta. Det sade finansmarknadsminister Peter Norman. Det är den politiken ni står för. Ni har aldrig accepterat den viktiga och stora omfördelningen i ekonomin som socialförsäkringarna ger. Det är vad ni slåss mot, och pensionärerna hör till dem som drabbas.
Herr talman! Sverige har tillsammans med övriga europeiska stater genomlidit en recession, den värsta sedan depressionen på 30-talet. Det räcker med att vi åker till våra grannländer där man i södra Europa har arbetslöshet på 40-50 procent, som vi fick höra vid kontakter vi hade i dag. Den svenska regeringen har gjort ett fantastiskt jobb att hålla Sverige utanför detta i god ordning och god ekonomi som skapat tillväxt. Utan tillväxt blir det inte några resurser och inte några resurser för social välfärd. Under denna tid har vi haft bland de högsta tillväxterna i Europa. Vi har också orkat med att satsa 40-50 miljarder i fast penningvärde på välfärden. Utan tillväxt har man inte möjlighet att klara detta. Det är bara att konstatera. Finansministern säger här i dag att vi har ökat sysselsättningen och har den högsta sysselsättningen i Europa. Den har ökat från 78 procent till drygt 79 procent. Det är helt enkelt ett helt fantastiskt arbete. Om vi nu talar om den skattesituation som pensionärerna har kan jag bara konstatera att vi inte talar om pensionärsskatt. Vi talar om mindre skatt för pensionärerna. Pensionärerna har fått - och jag är en pensionär - 16 miljarder i avdrag fem gånger, vilket är en fantastiskt god insats. Vi kan konstatera att för de lägst avlönade pensionärerna med garantipension har det kommit andra saker som bostadsbidrag och annat. Det är viktigt och självklart att vi försöker att hålla samma nivå för dem som arbetar som för pensionärerna, men det kräver också att vi klarar tillväxten i ekonomin. Om vi nu tittar framåt: Vad kommer att ske om vi förlorar makten? Då ska Socialdemokraterna regera med Miljöpartiet. Miljöpartiet ska inte ha någon tillväxt; det var det de sade här i helgen. Miljöpartiet ska ha 35 timmars arbetsvecka. Miljöpartiet ska ha friår. Miljöpartiet ska öka alla skatter som man kan på bensin, diesel och annat med flera tiotals miljarder. Det kommer inte att fungera för Sverige; det kan vi ha klart för oss. Då kommer vi att få se att vi inte har möjlighet att reducera skillnaden mellan dem som arbetar och pensionärerna. Det är 7 miljarder, mina vänner, som ni i Socialdemokraterna i så fall ska betala ut. Vi har sett till att satsa, helt riktigt nationalekonomiskt, på konsumtion med ett jobbskatteavdrag från den 1 januari på 15 miljarder. Det ger en konsumtionstillväxt, och som vi såg det första kvartalet är det detta som är viktigt för att hålla konsumtionen och bnp uppe. Vi måste försöka att hålla bnp uppe hela tiden. Finanspolitiska rådet konstaterade klart i förra veckan att detta är en riktig och balanserad politik. Vi kan bara konstatera att vi kommer att fortsätta att föra den när vi vinner valet i september.

Herr talman! Anders Borg sade nyss att MP går till val på att stoppa tillväxten i Sverige, om jag rätt uppfattade vad finansministern sade. Låt mig korrigera detta; det var en missuppfattning. Vad vi går till val på och vad vår kongress har beslutat är att vi vill börja utveckla en ekonomi som inte är beroende av tillväxt. Det är en mycket stor skillnad. Jag vill påminna om att ekonomin har gränser - skarpa gränser som vi inte kan förhandla med. Vi har ett jordklot. Om alla på jorden konsumerade som svenskar skulle vi behöva flera stycken, kanske tre. Om alla konsumerade som genomsnittsamerikaner skulle vi behöva ännu fler. Då är dessutom konsumtionen orättvist fördelad. Detta är inte hållbart. Låt oss se världen som den är. Detta är gränser vi inte kan kompromissa med. En grön omställning måste vi ha. Den kommer att ge tillväxt inom vissa områden: förnybar energi, olika slags tjänster, skola, omsorg, kultur och annat som vi behöver. Det handlar om renovering av bostadsområden, att bygga hållbara transportsystem och mycket annat. Det handlar om tillväxt inom vissa områden, men absolut inte inom andra. All tillväxt är inte bra tillväxt; låt mig säga det. Lyssna noga! Att hugga ned en urskog ger tillväxt för stunden, men det ger ingen möjlighet att försörja sig sedan. Man förstör livsmöjligheterna för de människor som bor där och som har hämtat ved i skogen. Man förstör kanske möjligheterna för turism i framtiden. Att bryta kalk i Ojnareskogen på Gotland är naturligtvis lönsamt för det företag som gör det och för några som får arbete under något decennium. Men sedan är det inte lönsamt. Det är en oekonomisk tillväxt. Det är också oekonomisk tillväxt att fiska upp den sista fisken ur ett hav. Det är mer ekonomiskt att låta den vara. Tillväxt är inte heligt. Vi måste börja utveckla en ekonomi som inte är beroende av tillväxt, som är stabil inom naturens ramar och som håller en social rättvisa. Det finns de som har försökt. Det finns sådana här samhällsmodeller som man har räknat på, bland annat i Kanada. Där finns en miljöekonom som heter Peter Victor. Han har laborerat med detta och sagt att man skulle kunna hejda utsläppen av växthusgaser. Man skulle kunna hejda fattigdomen och upprätta den sociala rättvisan genom att dela på jobben och därmed konsumtionsutrymmet. Det är också viktigt. Man kan göra det genom att investera mer offentligt och mindre privat och genom att konsumera mer offentligt och mindre privat, för det sliter mindre på naturen samtidigt som det ger stora värden genom mer personal i vården och skolan, till exempel. Sådana tankar måste vi börja tänka och diskutera. Det är inte seriöst och ansvarsfullt att bara ropa: Tillväxt, tillväxt, tillväxt - oavsett innehåll. Det håller inte. Se det i vitögat! Tillväxt kan inte ersätta en rättvis fördelning av resurser. Det är det vi talar om. Vi måste börja arbetet nu. Det blir bara svårare om vi väntar tills läget blir katastrofalt. Låt oss göra någonting positivt av det här. Miljöpartiet vill som sagt börja utveckla en ekonomi som inte är beroende av tillväxt. Jag ser fram emot en fortsatt intressant debatt om detta och hur vi ska utforma det.

Herr talman! Är Sverige unikt? Finns det inget annat land som har jobbskatteavdrag? Det är detta det handlar om. Staffan Anger hänvisar till Finanspolitiska rådets senaste utgåva. Man kan också läsa 2010 års utgåva där ikonen på nationalekonomiområdet Lars Calmfors ledde arbetet. Då ser man att jobbskatteavdrag finns i minst 18 andra länder. Det finns i Australien, Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Kanada, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Slovakien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland, Ungern och USA. Alla dessa länder beskattar arbetsinkomster och pensioner något olika. Så har Sverige också gjort en gång i tiden. Det är få som minns det, men 1985 beslutade den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Vänsterpartiet att införa ett något lägre förhöjt grundavdrag för pensionärer än för yrkesarbetande. Det blev ett himla liv, för att uttrycka det rakt på sak, på pensionärsorganisationerna. De tyckte att detta var orättvist. Ännu längre tillbaka i tiden har vi dessutom haft förvärvsavdrag, som också motiverar en del av de jobbskatteavdrag som finns nu. Det handlar om fördelningspolitiska åtgärder, där man i en del av länderna inte beskattar individerna. Man beskattar så att man ser till att hushåll med barn får förhöjt jobbskatteavdrag i de här länderna. Vi har, herr talman, i hög grad koncentrerat oss på sysselsättningsaspekten. De ärade ledamöterna av skatteutskottet besökte nyligen Danmark. De fick då veta att midsommaröverenskommelsen 2013 innebar just att man skulle införa ett jobbskatteavdrag av svensk modell. Då var det Socialdemokratiet, Radikale venstre och Socialistisk folkeparti som gjorde detta. Sedan har Socialistisk folkeparti inte orkat med att sitta kvar i regeringen. Det kan vara en intressant hänvisning till vad som har hänt sedan. Herr talman! Jag skulle till slut vilja ställa frågan: Varför vill Socialdemokraterna eventuellt behålla hela jobbskatteavdraget med de justeringar som man gör längst upp? Detta finns i andra länder också; det ska gärna sägas. Jag tror att det finns en orsak till att de vill det. De har sett att det fungerar från sysselsättningssynpunkt. Det fungerar precis som i många andra länder. Jag ska sluta, herr talman, med att tala om att det finns fyra länder i Europa som inte har något jobbskatteavdrag. Inte överraskande är det Grekland, Italien, Spanien och Portugal. Vi kan se hur det har gått med sysselsättningen i de länderna. Det är kanske inte så oklokt som många vill göra gällande att ha ett jobbskatteavdrag. Sedan är det som sagt inget självändamål att pensionärer ska beskattas högre. Men själva jobbskatteavdraget, som är kärnan i detta, är ganska bra även för pensionärer som vill ha högre pensioner.

Herr talman! Jag var på SPF i Lidköping i söndags. De var väldigt tydliga: De vill inte ha den här orättvisa beskattningen på sin uppskjutna lön, alltså pensionen. De har en särskild pensionärsskattekalkylator på sin hemsida. SPF var noga med att framföra att de inte vill ha den orättvisa pensionärsskatten. Jag har tidigare träffat PRO i Skaraborg. De har precis samma budskap. De vill inte ha den orättvisa pensionärsskatten. De har också en uträkning på sin hemsida som man kan titta på och räkna ut hur mycket mer man betalar i skatt när man är pensionär än om man arbetar. Bromsen har som sagt slagit till under den här mandatperioden eftersom ni har misslyckats med att pressa tillbaka arbetslösheten. Därför har pensionerna också blivit lägre. Pensionärer betalar numera också högre skatt. Det vill vi ändra på. Vi ska fasa ut det. Vi tar från miljonärer och ger till pensionärer. Jag skulle vilja veta om ni vill ha en klyfta mellan pensionärer och de som arbetar eller om ni vill försöka ta bort den. Jag har inte fått något tydligt svar i dag. Ni antyder att den orättvisa pensionärsskatten inte är något självändamål. Men ni känner er tvingade eftersom ni tror att det pressar tillbaka arbetslösheten, vilket det faktiskt inte har gjort. Vi har fortfarande massarbetslöshet. Visserligen ska vi vara nöjda eftersom de har det ännu värre någon annanstans. Men pensionärerna tycker att detta är orättvist eftersom ni inte har lyckats pressa tillbaka arbetslösheten. När vi har vunnit valet - förhoppningsvis vinner vi så stort att vi inte behöver samarbeta med något annat parti - ser en socialdemokratiskt ledd regering till att vi fasar ut pensionärsskatten.

Herr talman! Det intressanta med denna långa debatt är att den, ibland tydligt och ibland mellan raderna, har blottlagt det som historiskt är den stora motsättningen i svensk politik. Den politiska högern har alltid sett skatt som tvång och pålaga och har alltid sett skattesänkning som politikens absoluta mål. De har dessutom sett socialförsäkringssystemen som det mest hatade. De skapar nämligen stor omfördelning i ekonomin mellan oss som för stunden är friska och arbetar och de som behöver stödet på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Systemen utjämnar också för de äldre grupperna. I dag vill Moderaterna dess värre inte slåss med blanka vapen och berätta vad de egentligen vill åstadkomma. Likt någon som är på Gröna Lund säger de till barnet som just har fått en gräddbulle: Ät upp den! Du har den ändå kvar. Det är på det sättet man presenterar de gigantiska skattesänkningarna: Ingenting har hänt! Välfärden blomstrar. Åk ut och se er omkring i samhället! Titta på skolresultaten! Titta på bemanningen i äldreomsorgen! Gräddbullen är halvt uppäten. Och ni visste att det skulle bli så. Det var nämligen ni som tog bettet. Det tricket försöker ni göra om en gång till. Jag tror att det är svårare att lyckas. Och jag förväntar mig nu att Anders Borg i sista inlägget berättar om ni ska fortsätta med skattesänkningspolitiken.

Herr talman! Siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi har den högsta sysselsättningsgraden i Europa, i den värsta nedgången sedan 30-talet. Vad beror det på? Jo, det beror på att det har förts riktig politik jämfört med många länder som har fört en annan politik, framför allt socialistiska länder, som nu får skära ned ordentligt. Vi har skapat 260 000 nya arbeten, vi har satsat 40-50 miljarder i realt penningvärde på den sociala välfärdssektorn och vi har sett till att de som jobbar med låg eller medelgod lön har fått ännu en månadslön efter skatt i inkomst. I Sverige har vi tidigare haft höga skatter, inte bara för dem som har högst lön utan även för dem som jobbar som sjuksköterskor och stålarbetare och så vidare. Det har varit väldigt högt. Nu får de en månadslön extra. Det är genant att höra att man inte har gjort någonting. När man har skapat dessa siffror talas det om massarbetslöshet. Om vi får förtroendet i valet kommer vi att fortsätta med denna framgångsrika politik som också ger möjligheten att förstärka det som inte är pensionskatt utan ett avdrag på 16 miljarder som vi har gjort i fem steg. Vi har också förstärkt för dem med lägst pensioner för att de ska få en bättre nivå.

Herr talman! Jag skulle vilja tillägga att finansiering av välfärden inte måste vara beroende av enbart skatt på arbete för all framtid. I stället krävs det politisk vilja och ett minimum av fantasi. Det finns skattebaser som är underutnyttjade. Till exempel finns det ingen anledning att Sverige ska i princip skänka bort sina mineraler till de företag som vill bryta dem eller att inte ta ut skatt på finansiella transaktioner och så vidare. Det finns en hel del att göra om man verkligen vill. Jag vill kort avsluta med att be er alla här i kammaren - Sveriges högst beslutande församling - att höja blicken och komma ihåg vad som gäller: Vi har ett enda jordklot. Ekonomin måste hållas inom det. Det är den stora frågan. Tillväxt eller ej? Javisst, om det blir tillväxt av att folk bygger vindkraftverk eller undervisar i skolan är det alldeles utmärkt. Men tillväxt oavsett innehåll är inte ett mål. Tillväxt kan vara ett medel om man gör något bra. Men det kan inte vara målet. Jag önskar av hela mitt hjärta att vi kan ha en verklig och seriös debatt om de frågorna och om hur vi delar på de resurser vi har på ett rättvist sätt. Jag upprepar: Tillväxt kan inte ersätta rättvis fördelning, och oändlig tillväxt är inte möjlig i en ändlig värld - hur gärna vissa än skulle vilja det.